Herr talman! Enligt kutymen tackar jag för svaret, även om jag tycker att det lämnar mycket övrigt att önska. Ingen skugga skall dock falla över riksskatteverket -- den skall falla över finansdepartementet och vår skatteminister, som har åstadkommit en otydlig lagstiftning. I svaret hänvisas till förhandsbeskedsinstitutet. Det har ju vi två diskuterat under många år, och dessförinnan har jag diskuterat det med förre finansministern Feldt. Jag har därvid konstaterat att det tar så lång tid att få sådana besked att institutet inte fungerar. Är det acceptabelt att alla våra småsparare skall vänta så länge på besked? Kom ihåg att de går in och ut ur fonderna. Antingen får fondbolagen ta ut moms och så skall de på något sätt betala tillbaka den om de får rätt. Det blir minst lika dyrbart som att betala tillbaka tvångssparandet. Eller också tar de inte ut moms och så säger våra domstolar något annat. Det är därför jag har frågat: Kan man inte göra någonting? Jo, visst kan man göra någonting. Fondbolagens förening, Svenska bankföreningen, har föreslagit att man skall ändra lagen; man kan föra in en mening med följande lydelse: Med sådan verksamhet förstås också ett fondbolags fondverksamhet enligt 1 § första stycket i lagen 1990-11-14 om värdepappersfonder. Jag vill fråga statsrådet: Skulle det inte vara bra att ta ett initiativ på finansdepartementet till att föra in en mening av sådan lydelse i lagen?
Herr talman! Som Margit Gennser väl vet har vi för inte så länge sedan föreslagit förändringar som gäller rättsnämndens verksamhet och som med all säkerhet kommer att leda till en snabbare ärendebehandling. Men i övrigt får även Margit Gennser acceptera den ordning som vi har fastställt här i landet för att hantera den typen av frågor. När det sedan gäller sakfrågan vill jag säga att man naturligtvis kan kräva ändrad lagstiftning. Från regeringens sida avser vi inte att ta några sådana initiativ. En omständighet som har betydelse i sammanhanget är det inkomstbortfall som det skulle innebära. Här har förekommit uppgifter om att det skulle kosta 300 milj.kr. i skattebortfall. Jag kan nu inte gå i god för att den uppgiften är riktig -- det är möjligt att det är högt räknat. Det innebär att värdepappersfonderna skulle ta ut 1,2 miljarder kronor i ersättning för förvaltning av värdepappersfonderna. Oavsett hur stort beloppet är handlar det om ett skattebortfall. Jag har inte för vana att kräva allsköns ofinansierade skattesänkningar lika lättvindigt som Margit Gennser. Vi har ett ansvar för att föra en stram finanspolitik och den typen av ständiga försvagningar av statsfinanserna som förordas från olika håll vill jag inte medverka till, med alla de negativa konsekvenser som det skulle få.
Herr talman! Jag har nu i tre -- möjligen t.o.m. fyra -- år fått löfte om att förhandsinstitutet skall fungera. Det fungerar fortfarande inte, och man räknar inte med att få svar i första instans förrän årsskiftet 1991/92; sedan kan ärendet också gå till regeringsrätten. Så till frågan om man inte borde ändra lagstiftningen här. För det första skall man alltid ha tydlig lagstiftning -- det har vi inte, men det tycker Erik Åsbrink tydligen inte spelar så stor roll. För det andra: Är det då bättre att våra sparare antingen konsumerar sina pengar eller att de lånar ut dem till utlandet? Då får vi inte in några skatter alls. Man måste se det ur den dynamiska aspekten -- jag tänker på alternativen -- också.

Herr talman! Vi skall komma ihåg att världen såg annorlunda ut under den tid som Gösta Bohman var finansminister. Vidare hade han definitivt inte majoritet, inte ens i regeringen, så nog var den politiken något präglad av ett mycket långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav. För övrigt är jag förvånad över att herr Åsbrink ändå inte har läst så mycket av Kjell-Olof Feldts bok att vi kan vara överens om att vi måste främja bl.a. hushållssparandet. Vi måste skapa förståelse för näringslivets villkor. Och det gör man bäst genom att folk blir ägare till företag, aktier, men helst svenska företag. Det är inte så bra att vi sätter våra pengar i Luxemburgs fonder och investerar i

Herr talman! Görel Thurdin har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder som mildrar de negativa effekterna av beskattningen av måltidssubventionerna för anställda i offentlig och privat verksamhet. Ett viktigt mål för skattereformen är att åstadkomma en likformig beskattning av olika typer av löneförmåner. Naturaförmåner skall således inte behandlas gynnsammare skattemässigt än kontantlön. En av de förändringar som gjorts för att uppnå detta syfte är att förmånsvärdet av en fri måltid per dag , numera värderas till genomsnittspriset i riket för en lunchmåltid av normal beskaffenhet mot tidigare 1991 och har således gällt bara en kort tid. Det är därför enligt min mening för tidigt att redan nu bedöma reglernas effekter. Av vad som hittills framkommit ser jag dock ingen anledning att på detta område frångå de nya beskattningsprinciperna. Jag är således för närvarande inte beredd att initiera någon översyn av reglerna rörande värdering av kostförmån. Jag vill i sammanhanget framhålla att jag har förståelse för den betydelse en god kosthållning kan ha för de anställdas allmänna hälsotillstånd och arbetsprestationer. Detta är enligt min mening emellertid i grunden inte en fråga för skattesystemet. Slutligen vill jag också påpeka att omfattningen av arbetsgivarnas måltidssubventioner hör till de frågor som avtalsvis får regleras mellan anställda och arbetsgivare.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Åsbrink för svaret. Vi har i dag även haft några skattedebatter i första kammaren -- om skattesystemet, om likformigheter, osv. För det första har vi från centern hävdat att sociala avgifter inte borde utgå, eftersom man inte har den här kostnaden när man är sjuk men man får alltså sjuklön, som skall täcka den kostnaden, om man har en subvention. För det andra har man höjt kostadsnivån. Förut kunde måltidspriserna ligga vid 25--26 kr. Helt plötsligt skall måltiderna kosta 44:20, vare sig man äter mycket eller litet, om inte arbetsgivaren skall betala sociala avgifter på mellanskillnaden. Sedan har det visat sig att företag kan lämna subventioner med 25--30 kr. utöver detta utan att skattekonsekvenser inträder. Det betyder att man i vissa fall har höjt kostnadsnivån från 25--26 kr. till 69--70 kr. Då frågar jag mig: På vilket sätt har i så fall det inslaget i skattereformen lett till ett dämpat kostnadsläge -- det var ju ett av skälen för skattereformen? Och på vilket sätt kan man hävda att likformigheten har blivit mer utbredd och att rättvisan är större, med hänsyn till just det jag nyss nämnde? Därtill kommer att det inom offentlig sektor finns många kvinnor och många deltidsarbetande kvinnor. För en som har en deltidsarbetandes lön betyder de här förändringarna oerhört mycket mer än för en som jobbar heltid. Det har visat sig att det här har slagit väldigt hårt mot kvinnorna i offentlig sektor -- i vården, i kommuner och landsting.
Herr talman! Görel Thurdin tar upp en rad frågor som egentligen ligger utanför skattepolitiken. Dit hör de allmäna hälsopolitiska synpunkterna. De problemen skall, anser jag, inte lösas via skattesystemet; det är inget bra instrument. Dit hör vidare sådana frågor som lönesättningen för lågavlönade. Det är naturligtvis en lönepolitisk fråga om man vill förbättra villkoren för dem. Samma sak är det med frågan om i vilken omfattning man subventionerar måltider i offentlig resp. privat tjänst. Den möjligheten finns i dag, och man kan om man så vill ställa krav på ökade sådana insatser från arbetsgivarna, men det är inte en fråga för skattesystemet, utan det ligger utanför det området.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det främsta skälet till min fråga är att de redan orimliga reavinstbeskattningsreglerna för bostäder får en alltmer förödande effekt med de räntelån som kommer att tillämpas med det nya bostadsfinansieringssystemet. Denna insikt har efter hand kommit att delas av samtliga bostadsutskottets ledamöter, alltså även de socialdemokratiska. Med anledning härav har riksdagen gjort ett tillkännagivande. Denna skatt bör omedelbart rättas till. Men det är inte enbart med anledning av räntelånen som denna skatt är olycklig och oriktig. Det är också i övrigt av flera skäl oriktigt att ha den kvar. För det första blir det en inlåsningseffekt. Människor kommer inte att byta bostad i den utsträckning som vore möjlig och rimlig. För det andra drabbar beskattningen dem som måste byta sin bostad, flytta och ta ett nytt jobb. De kan drabbas mycket hårt av denna reavinstbeskattning. För det tredje kommer man i vårt land att bygga fler lägenheter än vad man annars skulle göra, eftersom rörligheten minskar. I andra länder har man ganska liberala regler när det gäller reavinstbeskattningen eller flyttskatten som den egentligen kan kallas. I åtskilliga länder har man ingen skatt alls, och i andra länder skall skatt betalas vid innehav under mycket korta perioder. Jag vill tacka för svaret så till vida att vi kan förvänta oss ett förslag i höst, men jag anser att det är för sent. Det måste finnas en viss framförhållning. Jag vill fråga statsrådet: Kommer denna översyn att begränsa sig enbart till räntelånesystemet, eller kommer det att ske en översyn av flyttskatten i allmänhet? Jag anser att det finns motiv till att göra en allmän översyn och minska flyttskatten eller helt ta bort den.

Herr talman! Jag tror inte att man skall använda uttryck som ''riktig'' eller ''felaktig''. Här handlar det ytterst om vilka värderingar man har. Bertil Danielsson har uppenbarligen den värderingen att kapitalvinster skall vara skattefria eller i varje fall ha en väsentligt lägre skatt än arbetsinkomster. Jag delar inte den uppfattningen. Det exempel som Bertil Danielsson anförde om den handikappade som flyttar en våning, är det exempel som man brukar ta fram när man vill ha bort denna skatt. Men man skall ha klart för sig, att om skatten tas bort kommer en ytterst liten del av fördelarna att tillfalla de handikappade. De stora fördelarna tillfaller förmögna människor som kan göra miljonvinster utan att betala en krona i skatt. Det är jag inte beredd att medverka till.

Herr talman! Jag har precis samma utgångspunkt, nämligen att de flesta människor skaffar sig bostäder för att bo i. Men genomför man den ordning som Bertil Danielsson föreslår, kommer det mycket snabbt att visa sig att en ganska liten men desto mer aktiv grupp använder detta hål i skattesystemet för att göra jättelika vinster utan att betala en krona i skatt. Jag är inte beredd att medverka till detta. Jag konstaterar för övrigt att detta är ytterligare en fråga där det ställs krav på skattelättnader utan att det finns en tillstymmelse till anvisningar hur detta skall betalas. Det är ingen konst att sätta upp långa önskelistor och dela ut gåvor till höger och vänster, men det vore bra om man någon gång kunde få ett besked om hur detta skall betalas. Vi kan inte plocka pengar ur tomma intet.

Herr talman! Knut Wachtmeister och Bengt Harding Olson har med anledning av utgången i en aktuell rättegång frågat mig om jag är beredd att föreslå någon ändrad lagstiftning resp. ''göra en översyn av rättsläget'' för vissa speciella brottmål. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Huvudfrågan i rättegången var att det inte gick att klargöra vem av två möjliga gärningsmän som hade tagit livet av en äldre man. Att båda de tilltalade blev frikända har upprört många. Det är självfallet alltid ett nederlag för rättssamhället när det vid allvarliga brott inte går att fastställa vem som är gärningsman och ge denne ett straff. För den som är insatt i de regler som gäller för brottmål står det emellertid klart att sådant här i sällsynta fall kan inträffa. Det hänger samman med de stränga beviskrav som gäller i brottmål. För att någon skall kunna dömas för ett brott krävs det att åklagaren inför domstolen kan prestera sådan bevisning att det är ställt utom rimligt tvivel att den misstänkte, och just den misstänkte, har begått gärningen. Skulle man sänka detta beviskrav, skulle det innebära att risken för misstänkta att bli oskyldigt dömda skulle öka. Varje avvikelse från principen att bara den kan dömas som har bevisats vara skyldig är också ett nederlag för rättssamhället. Vi måste alltid försvara oss mot angrepp på denna princip. Detta blir särskilt angeläget när angreppen kommer från personer som i egenskap av företrädare för rättsväsendet borde veta bättre. En fråga som har ställts i sammanhanget gäller möjligheterna att döma för medhjälp. Reglerna om medverkan i brott ger utrymme för att döma en person i förhållande till hur mycket det kan visas att han eller hon har medverkat i brottet. Det krävs här inte heller att någon annan döms som gärningsman. Exempelvis skulle vid en gärning som objektivt sett utgör mord en medverkande kunna dömas för anstiftan till mord, en annan för medhjälp till vållande till annans död och en tredje för medhjälp till misshandel. Frågan om det straffrättsliga ansvaret är alltså helt beroende av vilka omständigheter i objektivt och subjektivt hänseende som kan läggas var och en medverkande till last. Situationer av det slag som frågorna hänvisar till är lyckligtvis mycket sällsynta. Vanligtvis brukar det utöver de misstänktas egna utsagor finnas annan bevisning som pekar i den ena eller andra riktningen. Det är förstås viktigt att polisen i situationer av den här typen ser till att säkra så mycket teknisk bevisning som möjligt. Det kan finnas skäl för polis och åklagare att i sitt fortsatta arbete dra slutsatser av det inträffade. Kanske kunde man vidareutveckla den kursverksamhet om förundersökningsfrågor som nu bedrivs i riksåklagarens och rikspolisstyrelsens regi så att man t.ex. anordnar pedagogiska seminarier som belyser vilka problem som kan uppkomma. Jag hoppas att Bengt Harding Olson i så fall har tillfälle att delta.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Jag hade knappast väntat något annat svar även om jag hoppats på en mer förstående inställning. Jag delar självfallet uppfattningen att man absolut måste undvika att någon som kan vara oskyldig döms. Det är också betydelsefullt och riktigt att bevisbördan ligger på åklagaren. Detta var också bakgrunden till hovrättens friande dom, som dock våldsamt upprört anhöriga och en förvånad allmänhet. Jag har fullförståelse för människors upprördhet när banemännen till en bestialiskt mördad åldring går helt fria från mordet, eftersom de skyller på varandra och skuldförhållandena inte hundraprocentigt har kunnat fastställas. Det är inte domen utan lagstiftningen som kan ifrågasättas. I det aktuella fallet föregicks det dödande slaget av en omfattande misshandel. Det är knappast troligt att den ene av inbrottstjuvarna utförde allt våldet och den andre blott var passiv åskådare. Även om det inte finns några lagliga skyldigheter att i detta läge försöka förhindra brott, hade jag hoppats att justitieministern hade velat föranstalta om en översyn av lagregleringen rörande denna typ av ''brott i samverkan'', så att brott liknande det brott det här är fråga om i framtiden kan få en mer rättvisande påföljd än vad ett inbrott resulterar i. Min följdfråga blir om justitieministern är villig att utreda frågan.
Herr talman! Jag får tacka justitieministern för svaret oavsett dess innehåll. Lindomefallet har aktualiserat en principfråga. Två brottslingar skyller på varandra, och båda blir frikända. Den allmänna reaktionen blir naturligtvis hård. Otroligt, obegripligt, orimligt och oacceptabelt tycker vanliga hederliga människor. Vi kan nog tacka massmedia för att vi har fått även den här frågan uppmärksammad. Min egen reaktion är densamma. Som jurist, åklagare och riksdagsledamot finner jag att det här är ett allvarligt glapp mellan det allmänna rättsmedvetandet och det gällande rättssystemet. Detta utgör ytterst ett hot mot rättssamhället. Målet för ett rättssamhälle måste ju vara att det finns en rimlig harmoni mellan vad människor tycker och hur rätten fungerar. Justitieministerns reaktion är väl närmast oförstående. Den är förvånansvärt passiv skulle jag vilja säga. Den uppfattas som ett accepterande av rättsläget. Nu får vi en formell reaktion här i dag. Dagens svar, som jag har fått på papper här, är minsann inte lättolkat bortsett från vissa insinuationer som jag skall återkomma till sedan. Den troliga innebörden är väl ungefär denna: Ja, det behövs inga särskilda åtgärder från justitieministerns sida. Det är så få fall, och det är inte så mycket som vi kan göra åt detta. Tycker verkligen justitieministern detta? Finns det inte ett behov av ett förtydligande eller ser man så legärt på de här s.k. udda fallen?